Herr talman! Jag tror inte att marknadskrafterna i Norrbotten kan lösa alla problem — det finns nog inte någon som tror det — men jag är frestad att fråga varför den socialdemokratiska regeringen då inte lyckades bättre under 1950-, 1960 och början av 1970-talet, med den klara inriktningen att ge samhället aktiva resurser att lösa problemen. Varför fick man inte någon uppbyggnad av en konkurrenskraftig sektor, statlig eller privat, som hade varit en förutsättning för att skapa bättre förhållanden för människorna i Norrbotten? Vi har två olika synsätt, Gustav Persson, och jag tror att det är ganska meningslöst att fortsätta debatten. Vi tror i grunden att marknadskrafterna kan skapa bättre förutsättningar med generella medel. Ni tror att statlig styrning, reglering och kontroll och ökade samhällsinsatser i form av höga avgifter kan ge resurser. De ger i och för sig resurser, som går till de kortsiktiga arbetsmarknadspolitiska satsningarna. Men vi tror att i längden går det inte att satsa kortsiktigt — vi måste minska de insatserna till förmån för 69 långsiktiga satsningar. Det är skiljelinjen. Jag är övertygad om att om man i framtiden gjorde litet mera försök på de långsiktiga satsningarna, som i och för sig även finns i propositionen, skulle Norrbottens problem i alla fall på 1990-talet se litet annorlunda ut och vara väsentligt mindre än om man fortsätter den kortsiktiga politik som ni ensidigt pläderar för.
Herr talman! Frågan om basindustriernas roll i förhållande till det övriga näringslivet är av och till uppe i debatten. Låt mig konstatera att basindustrierna behövs i Norrbotten. Vi har från centern inte ifrågasatt vare sig LKAB:s, SSAB:s eller ASSI:s roll. Men vi är medvetna om att varken Pajala, Övertorneå, Överkalix, Arjeplog eller någon annan kommun kommer att kunna klara sin sysselsättning, hur många miljarder vi än pumpar ini de här stora statliga basindustrierna. Därför behöver vi ett brett utbud av småföretag. é Gustav Persson sade ju också att kombinationen av små och stora företag är nödvändig. Det är bra, men varför går ni då inte från ord till handling? Vi hade ett konkret industriprojekt i Arjeplog, en lättklinkerfabrik, som innebar en satsning på ett litet företag i en utpräglad glesbygdskommun. Vid första bästa tillfälle avslog regeringen denna lokaliseringsansökan. Planeringsdirektören på länsstyrelsen ifrågasätter om det över huvud taget är meningsfullt att i fortsättningen lämna in lokaliseringsansökningar. Om ni är intresserade av småföretagen, varför satsar ni då inte pengarna mera på den typen av företag? Varför går ni inte med på vårt förslag att differentiera socialförsäkringsavgifterna, så att vi sänker dem för att stimulera småföretagen? Ni menar att vi saknar alternativ. Men det alternativ som ni gick ut med i valrörelsen stämmer dåligt överens med det förslag som vi nu diskuterar och skall ta ställning till. Var finns förslagen om apatitverk i malmfälten, stöd till glesbygden och satsningar på jordbruket, MEFOS, högskolan osv.? Jag kunde fortsätta uppräkningen. Det skulle vara intressant att få veta vart det alternativ som ni på denna punkt gick ut med i valrörelsen har tagit vägen. När det gäller arbetsförmedlingen i malmfälten, den särskilda inrättningen, är det intressant att konstatera att den skall behövas för att förmedla jobb till människorna, men jobben skall finnas i andra delar av landet. Därför blir denna verksamhet rena resebyråverksamheten. Vi från centerns sida menar att de pengar som ni vill använda, för att bygga upp en parallellorganisation till den vanliga arbetsförmedlingen skulle användas till offensiva och konkreta industripolitiska projekt i malmfälten. I första steget skulle de användas till att rädda sysselsättningen för gruvarbetarna i Svappavaara ytterligare en tid.
Herr talman! Gustav Persson tar på sig större bördor än vad situationen kräver då han patetiskt frågar: Hur skall borgerligheten kunna regera ihop, när ni inte kan enas? Låt oss, Gustav Persson, begränsa diskussionen till den fråga som vi nu debatterar, nämligen hur vi skall klara sysselsättningen i Norrbotten. Den frågan är stor nog — vi behöver inte vidga den till ett parlamentariskt problem. Vi har den regering vi förtjänar, skulle man kunna säga. Och här i riksdagen gäller det att hantera frågorna så klokt vi kan utifrån den grundsyn vi har och de förslag som vi lägger fram till riksdagen. Mina frågor kvarstår obesvarade. Vad är det som är nytt i propositionen? Var finns den kraftiga förstärkning som enligt de rundhänta löftena i valrörelsen skulle komma Norrbotten till del? Gustav Persson nämnde att jag hade sagt att propositionen i och för sig var realistisk, eftersom regeringen såg till den verklighet som man hade att hantera. På denna punkt har det skett en tillnyktring, vilket regeringen skall ha en eloge för, men propositionen stämmer mycket dåligt med de yviga planer som fanns i den socialdemokratiska utvecklingsplanen. Vad gjorde vi under den tid då vi hade ansvaret? Jo, vi satte in ett stöd till Norrlandsfonden och förstärkte grundforskningsorganisationen. Regioninvest i Norr fick 75 milj.kr. mer. Marknadsföringen fick 20 milj.kr. Det blev en forskningsstation för gruvbrytning i Luossavaara. Malmprojekteringen fick 40 milj.kr., och i det sammanhanget fick Norrbottendelegationen 30 milj.kr. Statliga byggen tidigarelades, och beredskapsarbetena späddes på kraftigt. Till särskilda åtgärder för glesbygderna anslogs 160 milj.kr. Dessa pengar motsvarar nästan exakt det belopp som regeringen föreslår i propositionen — det rör sig alltså inte om någon uppräkning. På denna punkt föreslår jag Gustav Persson att tillsammans med den socialdemokratiska gruppen stödja folkpartiets förslag, för då blir det ytterligare 25 milj.kr. till Norrbotten. Vi vill från folkpartiets sida fullfölja och utveckla det som riksdagen fattade beslut om 1979. Det kan sägas vara föga originellt, men det är både realistiskt och rimligt. Vi vill att de särskilt utsatta områdena i inlandet och de norra delarna skall få en förstärkning relativt sett. Vi vill också ge glesbygden ytterligare 25 milj.kr. och det differentierade näringslivet gynnsammare villkor. Som jag har sagt några gånger här vill vi att detta skall ske i så obyråkratiska former som möjligt. Med detta har jag även svarat på den fråga som Gustav Persson ställde i samband med sin kommentar till vår reservation beträffande arbetsförmedlingsinsatserna. Jagtror, herr talman, att vi får vädja till regeringen att snart ta till orda och tala om vad som är det nya.
Herr talman! Det är bra att Anders Högmark här sade att han förstår att enbart marknadskrafterna inte kan lösa Norrbottens problem. Vi har i alla fall kommit litet närmare varandra när moderaterna inser att man inte kan föra en låt-gå-politik då det gäller att lösa de regionalpolitiska problemen. Här rör det sig om att fördela arbetstillfällen över hela landet. Där måste samhället ha ett inflytande. Anders Högmark frågade varför vi inte gjorde detta redan på 1960-talet eller i början av 1970-talet. Vi har konsekvent arbetat med dessa frågor inom hela arbetarrörelsen, såväl den fackliga som den politiska. Vi drev fram en selektiv arbetsmarknadspolitik, som man nu i hela världen fått ge sitt erkännande. Vi fortsätter med en näringspolitik, där sysselsättningspolitiken kopplas in på samma sätt som när vi drev arbetsmarknadspolitiska frågor. Men det tar tid när man skall gå fram på en demokratisk väg. Per-Ola Eriksson räknade upp en rad saker som han påstod att vi skulle ha svikit efter valrörelsen. Faktum är ju att vi inte på en gång kan klara alla de här frågorna. Ni hade i det borgerliga lägret sex år på er att klara en rad frågor, vilket ni inte gjorde. Nu skall vi på bara några månader klara det hela. Ni vill t.o.m. ha resultat innan åtgärderna har trätt i kraft. Det är ju inte möjligt. Jag lovar att vi steg för steg kommer att arbeta vidare med de här frågorna. När det gäller arbetsförmedlingen i Kiruna vill jag fråga: Skall vi inte hjälpa de människor som är arbetslösa eller blir friställda? Skall vi inte hjälpa dem genom att ge arbetsförmedlingen resurser, så att dessa människor kan finna ett nytt jobb. Då säger Per-Ola Eriksson att de här pengarna, som ju inte utgör några stora summor, skall vi föra över på arbetsmarknadsområdet och använda dem för att skaffa nya jobb. Men vi vet att de arbeten som kan skaffas kostar enormt mycket. Det uppkommer inte arbetstillfällen i förhållande till de insatser som görs via arbetsförmedlingen för att skaffa människorna arbete. Elver Jonsson säger att jag inte behöver föra in hela stora samhällspolitiken, när jag konstaterar att det finns oenighet. Det är kanske riktigt. De borgerliga partierna kan inte ens komma överens i Norrbotten. Hur skall de då kunna klara en politik över hela landet? Får jag slutligen säga en sak som jag inte hann med i den förra repliken. Bertil Rehnberg har sagt att insatserna på arbetsmarknadspolitikens område under den borgerliga tiden var mycket större än någonsin i landet. Jag skulle kunna säga till honom i dag att den satsning som gjorts inom arbetsmarknadspolitiken bara under de senaste sex månaderna förmodligen är det mesta som hittills åstadkommits i detta avseende i det här landet.

Herr talman! Riksdagen debatterar i dag regeringens åtgärder för att skapa förutsättningar för en positiv utveckling i det hårdast drabbade länet i vårt land. Redan i december sattes omedelbara åtgärder in för att avvärja de mest akuta sysselsättningsproblemen i framför allt malmfälten. I dag debatteras regeringens proposition om Norrbotten, där vi föreslår särskilda insatser som syftar till att vända den hotande utvecklingen och skapa förutsättningar för ett ekonomiskt starkare Norrbotten. Under en treårsperiod vill regeringen satsa 4 miljarder kronor på produktionen, på jobben och på utvecklingen i denna landsdel. Vi vill även göra en bred satsning för att stärka konkurrens = Nr 143 kraften i näringslivet, för att utforma ett effektivare system för det statliga stödet till näringslivet för att med konkreta projekt bredda näringslivet och för att omedelbart angripa de akuta sysselsättningsproblemen i Norrbotten. Denna satsning hoppas vi skall bli ett avstamp för Norrbotten i ett skede av en ny utveckling och optimism. Det program för Norrbotten som genomfördes 1979 omfattade 1 miljard kronor. Riksdagsbeslutet 1982 omfattade totalt 350 milj.kr. för särskilda sysselsättningsfrämjande insatser i länet, och till det kom sänkningen av socialförsäkringsavgifterna i landets fyra nordligaste kommuner. Den nu framlagda utvecklingsplanen för Norrbotten, som riksdagen i dag diskuterar, omfattar engångsåtgärder som totalt kostar ca 2,4 miljarder kronor. Totalt omfattar hela regeringssatsningen nästan 4 miljarder, dvs. fyra gånger så mycket som den satsning som gjordes 1979. Vi fullföljer nu den utvecklingsplan för Norrbotten som arbetarrörelsen presenterade i 1982 års val. Jag har lyssnat på denna debatt, och det görs försök att sprida felaktiga uppgifter om att vi sviker planen. Möjligen görs dessa försök för att skyla avsaknaden av en egen politik, och jag skall återkomma till detta om en stund. Vi fullföljer alltså nu vår plan. Vi föreslår att de sociala avgifterna skärs ner med 10 96 i bl.a. gruvoch tillverkningsindustrin. I Svappavaara föreslås nytillkommande sysselsättning helt befrias från de sociala avgifterna. Vidare föreslås i propositionen en finansiell rekonstruktion av LKAB och stöd till malmtransporterna. Vi föreslår bl.a. att utvecklingsfonden får mer pengar och att det skapas särskilda resurser för industriprojekt. Vi föreslår ökade resurser till högskolan, inriktade på att stärka näringslivets utveckling. Vi föreslår satsningar på utvecklingen av metallurgin, på miljöoch energiinvesteringar i malmbanan, i Kiruna flygfält och vägnätet i länet. En sammanhållen plan för energiproduktion och energianläggning skall tas fram. Vidare föreslås stöd till bl.a. turism, administrativ tjänsteproduktion, ny industrisysselsättning och glesbygdsinsatser. I propositionen lämnas förslag om särskilda insatser för arbetsförmedling och utbildning, i första hand inriktade på dem som inte får jobba kvar i LKAB. Sedan kommer förhoppningsvis ett tredje steg, när malmfältsutredningens mera långsiktiga förslag föreligger och överlämnas till regeringen senare i höst. Jag vill ha sagt, herr talman, att detta samlade program är ett uttryck för regeringens bestämda uppfattning att Norrbotten är den hårdast drabbade regionen i vårt land, att det är en angelägenhet för hela Sverige att stoppa den negativa utvecklingen och vända den rätt igen. Man underskattar och förringar — och det är kanske främst centerpartiet som i denna debatt hittills 73 har gjort sig skyldigt till detta — förslagens innebörd och omfattning. Vi har i Norrbotten i dag ett problem, och det är det ensidiga beroendet av basnäringarna — ett problem överstigande alla andra. 70 96 av industrisysselsättningen i Norrbotten finns inom stål-, gruvoch skogsindustrin. I landet i övrigt är motsvarande siffra drygt 20 90. Regeringen har därför lagt upp sina förslag så att det blir åtgärder för att dels stimulera framväxten av nya industrier, dels stimulera till ökad verksamhet på tjänstesektorn. De åtgärder som har vidtagits — vilka har efterlysts av någon som möjligen inte har tagit del av propositionen — är att utvecklingsfonden får ökade resurser, att utvecklingsfonden på hemmaplan i Norrbottens län skall arbeta mera intensivt med starta-eget-kampanjer, utbildning för att just satsa på en annan industristruktur i Norrbotten med tonvikt på små företag. En särskild förhandlingsgrupp kommer om några dagar, så fort riksdagen i dag har fattat beslut, att tillsättas för att öka lokaliseringssamrådet, intensifiera lokaliseringsområdet med stora företag för att få dem att lägga nya, tillkommande verksamheter i Norrbotten, särskilt malmfälten. Namnen på deltagarna i denna förhandlingsgrupp kommer jag att kunna offentliggöra om någon dag, efter att riksdagen i dag har fattat sitt beslut. I propositionen har vi också sagt att en särskild förhandlare skall tillsättas för etableringar i Svappavaara. I samband med beslutet om JAS-projektet i mars meddelade statsministern att han i samtal med ledningen för IG-JAS-gruppen hade tagit upp frågan om att man från industrigruppens sida skulle kunna göra ett konkret åtagande för att ordna sysselsättning i Norrbottens län. Från industrigruppens sida förklarade man sig beredd att fortsätta sina ansträngningar att skapa nya arbetstillfällen i Norrbotten och malmfälten. Med utgångspunkt från detta löfte har diskussioner förts mellan regeringen och IG-JAS-gruppen om hur man konkret skall åstadkomma det angivna sysselsättningstillskottet i Norrbotten. Därvid har man särskilt sett på möjligheterna att skapa nya jobb i Svappavaara. Från SAAB:s sida — ett av de i IG-JAS-gruppen ingående företagen — har man inrättat en särskild arbetsgrupp som har till uppgift att arbeta med konkreta industriprojekt. Arbetet fortsätter, och jag har inte fått fram något som tyder på att man från industrins sida inte försöker klara detta åtagande. Vi har från industridepartementets sida följt det här arbetet, och i enlighet med vad som sägs i propositionen kommer vi formellt, så fort riksdagen har fattat sitt beslut här i dag, att tillsätta en särskild förhandlingsman som håller i denna fråga för regeringens räkning. Jag skulle kunna ge ytterligare exempel på insatser i Norrbotten som den socialdemokratiska regeringen har gjort sedan den tillträdde. Det har inte skrivits så mycket om dessa insatser. De har kanske varit ointressanta därför att de har bedömts som självklara. Men det har varit insatser för ökad prospektering och öppnande av nya gruvor där pengar har anvisats, och det har varit uppdraget till statens industriverk att öka sökningen av tjänster som kan förläggas till malmfälten. Det har också varit utbyggnaden av SIGA verksamheten, där jag har uppdragit åt 40 myndigheter att redovisa vilka administrativa verksamheter som i dag uträttas på de orter där myndigheten och verket ligger, men som i stället med fördel skulle kunna utföras uppe i malmfälten. Flera insatser har gjorts av regeringen under hösten, projekt som syftar till att utveckla ny teknik och utveckla företagen i Norrbotten. Det har varit insatser i nytillkommande industri, och det har varit insatser i kommunerna för att förstärka industrimottagandet. Under debatten har en fråga ställts, nämligen: Vad är alternativet till den politik som regeringen har redovisat i propositionen? Vad är alternativet till den socialdemokratiska politik som de berörda utskotten har redovisat för riksdagen? Finns det någon samlad borgerlig politik för Norrbotten? Finns det något eget borgerligt program för Norrbotten? Jag tvingas, i likhet med utskottets talesmän från den socialdemokratiska sidan, att konstatera att svaret är nej. Det räcker att lyssna till debatten här i dag. Folkpartiets talesman har i stort sett anslutit sig till regeringens politik och tyckt att det mesta är bra. Centern har beskyllt moderatpolitiken för att vara kylig och rent av cynisk när det gäller Norrbotten. Och moderaterna har först nu, vilket Frida Berglund upplyste om, beslutat att börja ägna sig åt Norrbottensfrågorna genom att tillsätta en särskild arbetsgrupp. Herr talman! Ett annat sätt att peka på den borgerliga oenigheten är att titta på utskottsbetänkandena. De visar inte på en enad borgerlig linje i Norrbottensfrågan. I de 5 aktuella betänkandena finns 76 reservationer. Endast 5 av dem är gemensamt borgerliga. Av de 22 reservationerna i näringsutskottets betänkande är endast 2 gemensamt borgerliga. Av de 43 reservationerna i arbetsmarknadsutskottets betänkande är endast 2 gemensamt borgerliga. Detta bekräftar mer än någonsin att den borgerliga minoriteten helt saknar en gemensam uppfattning om hur man skall lösa Norrbottens problem. Jag tycker att detta bör påpekas efter de många och i vissa stycken stora ord som har uttalats från riksdagens talarstol i den här debatten. Herr talman! Det finns en fråga som många i dag ställer sig, nämligen: Är det här tillräckligt för Norrbotten? Jag har mött den frågan, och jag tror att även kammarens ledamöter har mött den. Löser denna proposition och de förslag till åtgärder som regeringen har lagt fram Norrbottens problem? Vad vi i dag kan säga är att vi tar ett första steg för att långsiktigt lägga en grund för ett nytt livskraftigt norrbottniskt näringsliv, men självfallet löser vi inte alla problem. Detta kan vi inte säga, det vore felaktigt. Den omstrukturering som behövs inom basindustrierna och i hela Norrbottens näringsliv för ökad vidareförädling och till mera expansiva verksamheter, kommer att ta många och långa, och kanske också svåra, år att genomföra.
Herr talman! Jag tror att det senaste som Thage Peterson sade var ett riktigt konstaterande, att propositionen — och den utvecklingsplan som lyftes till skyarna i valrörelsen — ingalunda på kort tid förändrar situationen i Norrbotten. Det tar många år att vända utvecklingen i länet i annan riktning. Det sade jag också i mitt huvudanförande i början av debatten. Det var den strategin som låg bakom de insatser som centern gjorde under tiden i regeringsställning. Mycket av det som vi påbörjade bygger regeringen nu vidare på. Jag tänker på SIGA, prospektering osv. Det ansågs från början som futtiga insatser, men de var tydligen inte så dåliga, eftersom de är värda att bygga vidare på nu. Det har gjorts ett stort nummer av de fyra miljarder kronor som propositionen omfattar. Det finns emellertid anledning att något analysera värdet av de fyra miljarderna. Merparten av dessa pengar gäller engångsinsatser. Det är bokföringstekniska pengar, som inte ger några jobb. En stor del av återstoden avser arbetsförmedlingsverksamhet m.m., som tidigare nämnts i debatten. Det ger heller inga nya jobb i Norrbotten. De långsiktiga åtgärder som togs fram i två paket 1979 och 1982 omfattade tillsammans mer på lång sikt än det som nu blir kvar av regeringens paket. Dessa långsiktiga åtgärder har betytt och betyder fortfarande mer för Norrbotten. Det var satsningar över hela länet. Det skulle vara intressant att få besked på ett par punkter, och jag frågar Thage Peterson: Vilka av de åtgärder som nu föreslås kommer att vara det främsta instrumentet för att forma en annan näringslivsstruktur i Norrbotten? Finns det inte anledning att gå vidare när det gäller stödet till utvecklingsfonden? Förslaget om konsulter till malmfälten är bra, men övriga inlandet och Tornedalen har också problem och skulle behöva få del av resurserna. Det har vi föreslagit. Då det sedan gäller möjligheterna att genom lokaliseringssamråd flytta produktion eller få ny produktion upp till Norrbotten från stora industriföretag i landet vill jag säga att man här har en riktig ambition. Jag delar den. Jag vill då konstatera att det finns några utvecklingsbara och expansiva industriföretag i landet. Jag tänker på Volvo, som i dag har en fin marknad på USA m.fl. länder. Jag vill rikta en direkt uppmaning till industriministern: Inled konkreta förhandlingar med Volvo som ett av flera företag för att hitta en varaktig industriproduktion i Norrbotten!

Herr talman! Industriministern sade att propositionen är ett uttryck för en ambition. O. K. — visst är den det! Men propositionens förslag har en lägre ambitionsnivå än valrörelsens budskap hade. Det har heller inte bestritts av industriministern. Förslaget syftar till att vända utvecklingen i Norrbotten och skapa ett starkare Norrbotten. Javisst, det är riktigt, det är bra, det är rätt tänkt! Men lösningen ligger inte ens i propositionens fyra miljarder kronor. På åtgärdssidan, där industriministern räknar upp en rad saker, är det - Nr 143 nästan som att läsa innantill ur folkpartipropositionen från 1979, som är Tisdagen den refererad i arbetsmarknadsutskottets betänkande 1978/79:33. Väldigt myck 10 maj 1983 et återfinns där, och det är bra att detta nu fullföljs. Det har jag försökt säga i tidigare inlägg och samtidigt påvisa att det inte är särskilt mycket nytt vi nu hittar. Det gäller också de fem beryktade stegen. Industriministern menar att miljarden 1979 bara skulle vara en fjärdedel av det som nu satsas. Men kvar står, om vi ser det över en längre period, att under perioden 1976-1980 gavs omkring 15 miljarder kronor, ca 4 gånger mer än vad som föreslås för den kommande treårsperioden. När det gäller inriktningen och omfattningen av stödet så skulle man nu ha utarbetat förslaget på lokal och regional nivå. Samma var förhållandet när det gäller Norrbottenspropositionen 1979. Ur den synpunkten var de förslagen banbrytande, och de blev ju också riksdagens beslut. Någonting principiellt nytt är det svårt att hitta — om det ens går. När det gäller uppräkningen av pengarna kan man mera tala om marginella insatser än om någonting epokgörande. Propositionen är alltså en fortsättning. Det är nödvändigt med det som ges. Från folkpartiets sida är vi beredda att ställa upp. Det är steg på vägen — kalla det gärna fem steg om det skulle göra det ideologiskt litet enklare — men kom ihåg: Det är inga jättekliv. Fortsättning måste följa!
Herr talman! Industriministern frågade i avslutningen av sitt inlägg: Löser vi med detta Norrbottens problem? Han antydde i sitt eget svar en viss ödmjukhet — det kan vi inte vara säkra på; det återstår säkert mycket annat. Det är då först och främst viktigt att klarlägga: Vad är målsättningen från regeringens sida med Norrbottensinsatserna? Jag återkommer till den frågan, eftersom det är ganska meningslöst att diskutera i miljardoch miljonbelopp vad olika regeringar gjort, om det inte relateras till den målsättning man har. Det kunde vara intressant för kammaren att få veta: Vad är målsättningen med regeringens Norrbottenspaket? Det är att stoppa utvecklingen, säger någon — det är att vända utvecklingen. Vad är då hållpunkterna? När kan vi börja avläsa resultaten av detta? Vi har diskuterat vilken insats man skall använda — generella metoder eller selektiva. Det är ganska givet att man måste använda en blandning av dessa metoder. Socialdemokratiska talare har tidigare fört resonemanget att lönenivån betyder väldigt litet — eller nästan ingenting alls, har man gjort gällande. Varför föreslår då regeringen sänkta indirekta lönekostnader, om man tycker att lönenivåns betydelse är helt ointressant för det norrbottniska näringslivets konkurrenskraft? Varför talar industriministern om att man borde göra försök med sänkta ungdomslöner i Norrbotten? Både påståendet att lönenivåns betydelse är ointressant och förslaget att gå ut med en politik som skall sänka socialförsäkringsavgifterna kan inte vara riktiga. Tror regeringen på sin egen politik är de totala arbetskraftskostnaderna av 77 betydelse i sammanhanget. Sedan nämner industriministern en lång rad satsningar inom ramen för Särskilda insatser. Vi har i våra reservationer klart sagt ifrån att de projekt som är framkomliga är satsningar på rymdforskningen och på utvecklingen på dataoch telekommunikationsområdet. Dessa åtgärder är bra, och där skall man satsa pengar. Däremot är vi mer tveksamma till en del andra projekt. Jag skulle avslutningsvis vilja fråga industriministern: Det svar som en familj i Svappavaara eller Kiruna skall få när man diskuterar framtiden, är det att med socialdemokratisk politik de kommande två å tre åren, så skall familjen inte fundera på att flytta till annan ort utan stanna kvar? Säger man att regeringen lyckas vända utvecklingen och återskapa möjligheter för alla människor uppe i Norrbotten att få arbete? Det innebär med andra ord att ni ansluter er till centerns uppfattning att alla som i dag bor i Norrbotten skall ha ett jobb. Är detta regeringens målsättning? Skall vi bedöma politiken och insatserna utifrån den målsättningen? Det är alltid bra att veta utifrån vilket mål man skall bedöma regeringars insatser.

Herr talman! Jag tycker möjligen att vi skall ha en liten bakgrund till utvecklingen i Sverige och Norrbotten när vi i dag diskuterar Norrbotten. Folkmängden i Norrbotten ökade under första hälften av 1970-talet, från 255 000 invånare 1970 till 264 000 invånare 1975. Därefter skedde en vändning. Under åren 1980-1981 minskade befolkningen med ca 3 000 personer. Det fanns naturligtvis en förklaring till detta. Förklaringen är nedgången i Sveriges ekonomi, den katastrofalt dåliga ekonomi som Sverige fick. Förklaringen ligger i den låga industriella aktiviteten .Över 160 000 industrijobb förlorades på några år i Sverige, och det är klart att detta skapade hål också i Norrbotten. Jag är inte så ensidig att jag säger att alla jobb förlorades på grund av den borgerliga politiken. Naturligtvis fick Sverige som ett internationellt beroende land känna av den internationella konjunkturpåfrestningen. Dessutom hade de stora strukturförändringar som slog igenom i Sverige med stor kraft under senare delen av 1970-talet naturligtvis slagit mot oss också under en socialdemokratisk regering. Men vi kan också konstatera att denna utveckling av Sveriges ekonomi och industri försatte olika regioner i Sverige i ett utomordentligt svårt läge, framför allt de regioner som var värst utsatta, och till dem hörde Norrbotten. Här finns en orsak till de dystra inslagen i Norrbottens situation. Viktiga orsaker härtill är den begränsade omfattning som industrin i Norrbotten har och att den norrbottniska industrin tillhör de industrigrenar som under dessa år utsattes för de svåraste bakslagen och drabbades mest av de djupa internationella lågkonjunkturerna. Jag pekade i mitt förra inlägg på att hela 70 26 av Norrbottens industrisysselsättning finns inom branscherna gruv-, ståloch skogsindustri medan motsvarande andel för det övriga landet är drygt 20 96. Ända fram till mitten av 1970-talet hade dessa näringsgrenar relativt goda år, som t.o.m. gav ökad sysselsättning. Stora investeringar gjordes då av den socialdemo kratiska regeringen inom såväl skogssom stålindustrin, och därmed Nr 143 förbättrades också sysselsättningsläget i Norrbotten. Men efter 1975 har samtliga dessa branscher drabbats av svåra motgångar. Ståloch gruvindustrin har drabbats av varvsindustrins kris, och skogsindustrin har tidvis hemsökts av bristen på råvara. De borgerliga regeringarna förmådde inte ta fram råvaran, trots att den fanns i de svenska skogarna. En stor del av dessa industriers produktion har levererats till andra länder, i form av halvfabrikat, som där har förädlats till färdiga produkter. Så är det i allt för hög grad fortfarande. Självfallet hade Sverige fördelar av detta genom att vi i långa stycken fick bra betalt för produkterna. Men jag skall gärna erkänna -— och det tycker jag att samtliga fem partier här i kammaren kan göra — att vi när vi nu ser facit kan konstatera att vi borde ha satsat mer av inkomsterna från våra basnäringar på vidareförädling för att ta ut det utvecklingsbara. Det är en satsning som borde ha skett inte bara i Norrbotten utan också i andra län där basindustrierna har ett starkt fäste. Vi borde alltså ha satsat på en diversifiering av industrin. Jag erkänner också att vi tidigare borde ha insett och förutsett att basnäringarna skulle komma att drabbas av problem, och vi skulle ha använt en större andel av de pengar vi fick vid försäljningen av produkterna till utbyggnad av vidareförädlingen på grundval av våra basindustrier. Detta problem är allmänt för hela Sverige, men det drabbar Norrbotten flerfaldigt, eftersom dessa näringar i Norrbotten har en tre gånger så stor andel som i landet i övrigt. | Inte heller har en annan viktig orsak till de ökande problemen i Norrbotten | nämnts i debatten, och det är minskningen i byggnadsverksamheten. Utbyggnaden av vattenkraften har betytt oerhört mycket för sysselsättningen i Norrbotten, samtidigt som den också utgjort en viktig förutsättning för industriutbyggnaden i hela landet, inte bara i Norrbotten. Nu har vattenkraftsutbyggnaden minskat. Vi har fått mycket kraftiga negativa effekter på sysselsättningen. Likaså vet vi att sysselsättningen har minskat i jordoch skogsbruket. Sysselsättningsminskningen inom dessa områden har fortsatt uppe i Norrbotten. Denna bakgrund tycker jag att vi måste ha, om vi seriöst skall diskutera Norrbotten. Arbetarrörelsen har därför i valrörelsen utarbetat en plan — en plan som man kunde kritisera, eftersom den presenterades i samband med den politiska debatten i en valrörelse.

4 miljarder är marginellt, säger Elver Jonsson. Det beror väl litet grand på hur man ser på saker och ting. Man kan också bli blind för pengar och pengars värde. Jag tycker att 4 miljarder är en utomordentligt stor insats, var den än 79 sker någonstans. Och den sker nu på industri-, näringsoch i viss utsträckning sysselsättningspolitiken. Till detta kommer nära 1 miljard, som den socialdemokratiska regeringen satt in på andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Norrbotten under resans gång. Det är flera insatser i Norrbotten som inte ingår i programmet men som vi tidigare satsat på. Jag har en förteckning på ett tiotal sådana. Jag skulle vilja peka på en mycket betydelsefull insats. Det var när vi beviljade nästan 30 milj.kr. — som jag anser vara mycket pengar —i början av detta år i lokaliseringsstöd till Kiruna kommun för en kommunal lokal för uthyrning till administrativ verksamhet, det s.k. rymdhuset. Man beräknar att 200 arbetstillfällen skall skapas, och det är mycket, var det än förekommer — och jag tror att det är väldigt mycket i Kiruna. Det skall bli verksamhet med högteknologiskt kunnande som kommer att kunna förläggas dit. Och jag tror just att sådana projekt skall få en spridningseffekt som betyder långsiktigt bärande verksamheter för framtida företag, och det är sådana satsningar som vi har flera av i den aktuella propositionen. Jag har lyssnat på alla Anders Högmarks repliker här i dag. Inte med ett ord har han nämnt den privata sektorns eller det privata kapitalets skyldigheter mot Norrbotten och ansvar för Norrbotten. Samtidigt har han i flera inlägg angripit statens ansvar och statens satsningar i Norrbotten. Är det något som jag tror att människor i Norrbotten och Svappavaara känner skräck inför, så är det om den politik som Anders Högmark representerar och vill föra skulle bli verklighet. Han vill ju inte ha några privata satsningar — inget ansvar för det privata kapitalet — och inte heller några större statliga satsningar och något statligt ansvar. Då tycker jag att man i den här debatten skall tala med betydligt mindre bokstäver. Jag reste, herr talman, frågan om detta var tillräckligt. Jag svarade på den själv med att säga att regeringens förslag, liksom det som i dag är uppe till diskussion, inte löser alla problem. Och jag skulle vilja sluta med att tillägga: Om vi kan återkomma till riksdagen med fler Norrbottensförslag hänger i hög grad samman med vilken ekonomisk aktivitet och vilken industriell utveckling vi får i Sverige. Blir aktiviteten hög, då ökar möjligheterna att göra nya insatser i Norrbotten. Endast med en samhällsekonomi i balans och med en industri i expansion kan regionalpolitiken bli effektiv och våra möjligheter att göra insatser i Norrbotten bli större.

Herr talman! Först om pengar och pengars värde: När jag talade om marginella förändringar gällde det den uppräkning som föreslogs i propositionen i förhållande till vad som tidigare har getts och varit på gång. Men vi skall väl inte strida om det nu, utan låt oss vänta. Med facit i hand, som industriministern själv sade, är det lättare att läsa av det hela. Och då kan vi återkomma till en jämförelse. Sedan får jag tacka industriministern för den klara analys som han gav över hur situationen varit och hur den är och över det beroendeförhållande som vi har både nationellt och internationellt. Det man möjligen skulle kunna önska sig efter detta balanserade och fina inlägg var att de orden från industriministern Thage Peterson hade nått fram till riksdagsmannen Thage Peterson i ett tidigare skede, dvs. i valrörelsen. Jag vill också säga litet grand om byggandet. Socialdemokraternas recept före inträdet i kanslihuset för att lösa problemen var att kraftigt öka bostadsbyggandet. Nu framgår det av propositionen att de här tankarna inte längre framförs med den intensitet som var fallet tidigare. Kvar står, herr talman — för att göra det här inlägget kort — att det vi nu har att besluta om inte är fem steg, möjligen är det ett steg — därmed inte sagt att det är oviktigt.
Herr talman! Jag vill i likhet med Elver Jonsson konstatera att den analys som industriministern gjorde av utvecklingen i Norrbotten under de senaste årtiondena kan vara en bättre bakgrund för debatten. Det kanske hade varit trivsammare om den kommit in i debatten i ett tidigare läge. I stora delar kan jag instämma i analysen. Man kan konstatera att satsningen på rymdteknologi, data och elektronik kan ha stor betydelse för Norrbotten. Det har vi sagt, och vi har bejakat de projekten. Vi har också markerat att det handikapp som Norrbottens geografiska avstånd har inneburit under många årtionden då man fixerat sig kring fysiska transporter delvis kan reduceras genom användandet av modern teknik. Där tror jag också att det finns en framkomlighet. När utskottet reste i Norrbotten konstaterade vi också vid besök vid rymdbasen att det fanns många intressanta utvecklingsprojekt där. Om det tror jag inte vi behöver gräla eller föra någon lång debatt. Däremot konstaterade jag att industriministern inte med ett ord har nämnt hur man ser på lönelägets betydelse. Jag konstaterar att propositionsförfattarna — regeringen — antagligen har rätt i sin bedömning att de totala arbetskraftskostnaderna för industrin har betydelse, och då har tyvärr tidigare talare som representerat socialdemokraterna inte riktigt förstått innebörden av detta. Sedan konstaterar jag också att det privata kapitalet självfallet skall känna ansvar, inom vissa ramar som regeringsmakten ställer upp. Jag hoppas att inte kritiken av det privata kapitalet, som givetvis drabbar de många små företag som jobbar och sliter i Norrbotten, skall vara inkörsporten till de samtal som industriministern skall ha med näringslivet för att kunna påräkna etableringar i Norrbotten. Jag tror att klimatet då på något sätt blir litet frostigt inledningsvis. Herr talman! Det finns i och för sig två linjer i resonemanget. Socialdemokratin tror mer på de selektiva medlen. Jag tror, som jag tidigare har sagt till Gustav Persson, att det finns ett behov av sådana. Vi kan aldrig lösa Norrbottens problem utan att använda selektiva medel, men inslaget av generella medel måste öka. Jag kan bara konstatera, sedan må industriministern gå i ytterligare replik, att regeringens inställning och förslag om sänkta arbetsgivaravgifter — även om förslaget är dunkelt och oprecist — innebär att regeringen har tänkt om. Detta är ett av de få offensiva grepp regeringen har. Det är bra att den modellen kommer.

Herr talman! Det kanske var bra att industriministern gick in i debatten så att man får tillfälle att säga något gott om något av de socialdemokratiska anförandena. Jag kan också ansluta mig till de synpunkter som har framförts av bl.a. Elver Jonsson. Den analys och den bakgrundsteckning av Norrbottens situation som industriministern gjorde var riktig. Men det är synd att inte den analysen kunde ske redan på 1960-talet och i början av 1970-talet då ganska mycket av den struktur som Norrbotten nu befinner sig i grundlades. Då vi under de senare åren av 1970-talet och i början av 1980-talet försökte föra in länet i en ny struktur hette det att vi vände basnäringarna och basindustrierna ryggen. Men vi var medvetna om att framtidsmöjligheterna och framtidstron i Norrbotten måste återges via en annan näringslivsstruktur och satsning på småföretagen. Det är en sak som däremot skrämmer mig i den här debatten, och den kommer tillbaka av och till, i viss mån också i industriministerns anförande, nämligen att vi måste ha en ekonomisk tillväxt för att landet skall ha råd att rädda Norrbotten. Det får aldrig bli så att vi skall sitta och vänta ut en högkonjunktur och en stark ekonomisk tillväxt för att Norrbotten skall få komma i åtnjutande av regionalpolitiska insatser. Även i tider med lågkonjunktur måste vi ha råd att prioritera de sämst ställda regionerna, och jag hoppas att regeringen på den punkten ändrar sin inställning. Jag tror också det är viktigt att påpeka att det är en bit i utvecklingsplanen som har tappats bort i propositionen, nämligen jordbruket. Det fanns i den plan som socialdemokraterna gick till val på, och jag frågar nu: Varför har man glömt bort denna viktiga näringsgren, som gör det möjligt att upprätthålla bosättning, service och kommunikationer i de utpräglade glesbygderna? Sedan är det intressant att konstatera att industriministern tar åt sig äran av rymdhuset i Kiruna och lokaliseringsstödet till det. Regeringen höll visserligen i klubban då lokaliseringsstödet beviljades, men principen och förslaget om rymdhuset är ju från i fjol — och industriministern kan kanske dela med sig av äran till sin företrädare.

Herr talman! Jag skall inte träta med Per-Ola Eriksson om vem som har tagit initiativ till olika projekt. Huvudsaken är att de kommer till stånd. Huvudsaken är att rymdhuset byggs. Det vore för enkelspårigt att säga att tidigare regeringar inte har genomfört några förslag, och jag skulle tro att åtskilliga av de förslag som har genomförts har hämtats från socialdemokratiska partimotioner i riksdagen. Det är så det politiska arbetet går till. Jag skulle vilja rikta en vädjan till de fyra oppositionspartierna i kammaren: Jag är tacksam för fler förslag rörande Norrbotten och också för fler förslag som syftar till att utveckla och förnya svensk industri. Jag tillhör inte dem som politiskt öronmärker förslag. Om förslag är bra kan de genomföras, och på just detta område betyder det arbete och utveckling och blir till gagn för människorna. Vi skall diskutera regionalpolitiken senare i kväll, och jag får då tillfälle att något utveckla det jag kortfattat var inne på, nämligen sambandet mellan regionalpolitik och industripolitik. Naturligtvis menar jag, att industrisatsningar är en väsentlig del av arbetet att ta Sverige ur den ekonomiska krisen och att satsningar på industriell utveckling — också på det utvecklingsbara i våra basindustrier — är en viktig del för att skapa nya jobb och för att öka industrisysselsättningen. Sveriges problem i dag är en sjunkande eller åtminstone stagnerande industrisysselsättning, låga investeringar, för låga satsningar på forskning och teknisk utveckling och för låg industriproduktion. Vi måste ur denna svacka, få en högre ekonomisk aktivitet. Får vi bättre skjuts på ekonomin får vi också ökade möjligheter att föra en framgångsrik regionalpolitik. Men jag ger naturligtvis Per-Ola Eriksson rätt i att man inte kan vänta på att göra industriella satsningar intill dess vi har fått en bättre balanserad ekonomi. Jag menar tvärtom att vi måste använda en offensiv industripolitik för att just ta Sverige ur den ekonomiska krisen. I detta sammanhang kan jag nämna byggandet. Det är en viktig del i vårt investeringsprogram, som regeringen lade fram för riksdagen redan i höstas. En ökad byggaktivitet kommer också att skapa en högre aktivitet i Norrbotten. Jag skall gärna erkänna att vi har begränsade möjligheter att väsentligt öka nybyggandet. I stället måste ökade insatser göras för att satsa på tilloch ombyggnader och reparationer av det äldre bostadsbeståndet. Program för den s.k. rotsektorn förbereds nu i bostadsdepartementet och beräknas läggas fram för riksdagen senare i höst. Det skulle också betyda, det vet vi efter våra beräkningar och bedömningar, en hel del för Norrbotten. Företagens kostnadsläge har naturligtvis utomordentligt stor betydelse för företagens konkurrenskraft. Det var också orsaken till att den socialdemokratiska regeringen började sin bana i kanslihuset med att fatta beslut om devalveringen. Vi ansåg att den svenska industrin hade förlorat marknadsandelar, förlorat konkurrenskraft, därför att kostnadsläget här var för högt i jämförelse med våra konkurrentländer. Det var för att återställa läget till normala förhållanden för svensk industri som devalveringen gjordes. Jag har tidigare i kammaren i interpellationsdebatter sagt att devalveringen i stor utsträckning var en industripolitisk åtgärd. Devalveringen kom till för att öka företagens möjligheter att ta tillbaka förlorade marknadsandelar, göra nya satsningar på marknadsföring osv. Flera rapporter tyder nu på att devalveringen är på väg att lyckas. Jag har också mött företagare från Norrbotten som prisar devalveringen och säger att ”vi är också på väg att ta nya order och kan kanske göra nyanställningar”. Landets allmänna ekonomiska politik ger således draghjälp åt näringslivet och småföretagsamheten i Norrbotten. Det är en viktig del för att hjälpa denna hårt drabbade landsdel. Jag betecknar de åtgärder för Norrbotten som vi vidtar på socialförsäkringsavgifternas sida — dels den allmänna sänkningen för Norrbotten som län, dels åtgärden i Svappavaara — som en extraordinär åtgärd. En del säger att det är en unik åtgärd. Jag vill beteckna den som både unik och extraordinär. Vi har sagt oss att vi måste skapa ett speciellt kostnadsläge för industrin och näringslivet i Norrbotten för att locka fler företag att etablera sig där. De särskilda förhandlare som jag inom några få dagar skall offentliggöra namnen på får som speciell uppgift att bearbeta stora svenska industrikoncerner för att förmå dem att lägga tillkommande verksamhet i Norrbotten. Som ett av sina argument skall de ha just regeringsåtgärderna att minska kostnaderna för industrin genom att införa de lägre socialförsäkringsavgifterna. Att vi skapar dessa allmänna extraordinära åtgärder i Svappavaara beror på den situation som råder där i dag. Men jag vill samtidigt säga till riksdagen att denna väg kan vi inte gärna använda i fler regioner. Vi har sagt oss i regeringen — och här talar vi också i klartext — att dessa åtgärder på socialförsäkringsavgifternas område för att skapa ett bättre läge för den verkande industrin när den gör sysselsättningsökningar, när den startar nyföretagande och gör nyetableringar, får gälla speciellt för Norrbotten, eftersom vi med hänsyn till arbetsmarknadsläget, utvecklingsmöjligheterna och prognoserna har anledning att göra speciella insatser där. Den proposition och den utvecklingsplan som i dag behandlas av riksdagen föreslår en extraordinär åtgärd för en landsdel som är hårdast drabbad. Därför tycker jag möjligen att det har skorrat litet illa när man i vissa inlägg har undervärderat och förringat insatserna i denna utvecklingsplan och denna proposition. Det är ändå gentemot andra landsdelar och andra människor runt om i Sverige en markering, att vi i detta läge — helt berättigat — satsar 4 miljarder på en mängd åtgärder för att öka sysselsättningen och företagandet och för att få människorna i Norrbotten att åter tro på framtiden, för att få tillbaka optimismen. Det är en angelägenhet för hela nationen, för hela Sveriges befolkning, att stå upp för insatserna i Norrbotten.

Herr talman! Kompositionen av talarlistan är i dag litet egenartad. Nu bjuder kompositörerna att vi en stund skall resonera om energifrågor. Vad jag skall göra är att kort kommentera några av de reservationer som vi moderater har fogat till näringsutskottets betänkande nr 38. Regeringen fullföljer i sin Norrbottensproposition, i den del som handlar om energifrågor, den låt oss kalla det plockpolitik som man gjort till sitt signum såväl inom regionalpolitiken i stort som på det energipolitiska området. Den politiken har enligt min mening, herr talman, mycket liten utsikt till framgång. Norrbotten stöds enligt vår uppfattning bäst med generella stimulansåtgärder, inte med ströåtgärder utan inbördes sammanhang och vars konsekvenser är omöjliga eller i vart fall svåra att bedöma. Samma generella principer borde f. ö. gälla också för energipolitiken i stort. Vi moderater har tidigare under den allmänna motionstiden i januari i år uttalat oss för att energipolitiken bör ges en mera marknadsanpassad inriktning. Med detta menas, herr talman, att de som har de bästa kunskaperna och den bästa informationen också skall ha det avgörande inflytandet över hur energipolitiken i alla dess praktiska delar faktiskt hanteras. Det är värt att understryka i ett sammanhang som detta att Norrbotten faktiskt har egna goda förutsättningar inom energisektorn. Herr talman! När regeringen förra året introducerade det särskilda stödet till fastbränsleanläggningar sade vi moderater på goda grunder nej. Nu vill regeringen höja stödet till fastbränsleanläggningar, såvitt gäller sådana anläggningar i Norrbotten, och vi moderater säger alltjämt nej till en sådan idé. Risken med denna typ av tillfälliga investeringsstimulanser, oavsett om de sker i övriga landet eller i Norrbotten, är ju att stimulanserna riskerar att leda till felaktiga investeringar, investeringar som senare när stimulanserna inte längre ligger kvar riskerar att bli dyrbara för dem som till slut skall stå för fiolerna. Norrbotten har ingenting att vinna på den typen av insatser. Olönsamma investeringar är i grunden olönsamma, också för Norrbotten. Herr talman! Vi har också en annan mening än regeringen i fråga om fastbränslehanteringen. Regeringen vill att bl.a. kommunerna och Vattenfall skall undersöka förutsättningarna för att bilda ett gemensamt fastbränslebolagi Norrbotten. Vi är för vår del övertygade om att det behövs särskilda bolag för att hantera fast bränsle, men varför just kommunerna och Vattenfall skall ingå i sådana bolag har vi svårt att förstå. Bolag som hanterar olika energiprodukter bör bildas på sina egna meriter och kunna ta ut ersättning för de kostnader bolagen faktiskt har. Några anslag över statsbudgeten till sådana bolag borde inte behövas, vare sig nu eller i framtiden. Regeringen vill vidare, herr talman, satsa särskilt på det upphandlingsstöd som infördes i fråga om energiutrustning förra hösten vad gäller just Norrbottens län. En viss del av de resurser som har anslagits till upphandling av energiutrustning skall nu specialdestineras till den nordligaste delen av landet. Sådana åtgärder kan verka vällovliga. Det är bara det att vi moderater för vår del aldrig riktigt har förstått varför staten skall satsa pengar på upphandling av energiutrustning som enligt den ursprungliga propositionen, vari det här upphandlingsstödet presenterades för riksdagen, förklarades vara uttryckligen lönsam. Idén om statliga pengar inom en sektor som denna ansåg vi moderater förra hösten vara felaktig som generell princip. Den är inte mera riktig nu, när en del av dessa pengar kanaliseras till Norrbotten. Så till slut: Regeringen vill satsa särskilt på energiplanering i de nordligaste kommunerna. Vi moderater menar att det inte skall behövas några särskilda uttalanden från riksdagen om att kommunerna skall ägna sig åt att planera för sin energiförsörjning. Det skall de göra sådana uttalanden förutan. Enligt vår åsikt behövs det inte heller några särskilda resurser över statsbudgeten för att de energihushållningsåtgärder som är ekonomiskt välmotiverade faktiskt skall komma till stånd. Trots fallande oljepriser är energiprisnivån i Sverige i dag så hög att ett avsevärt antal hushållningsinsatser, som kanske för 10-15 år sedan bedömdes som inte speciellt realistiska, i dag kommer till stånd alldeles utan statsmakternas ingripande. Herr talman! Den del av Norrbottenpropositionen som handlar om energifrågor ger faktiskt mest intryck av att vara en jakt på sådant som skall förefalla dynamiskt och handlingskraftigt inför en publik utanför denna kammare. Kanske har — vad vet jag — förslaget haft den effekten att regeringen ges en air av handlingskraft och beslutsamhet, när förslagens konkreta innebörd sviker. Ett är i varje fall säkert: De energiförslag som riksdagen nu väntas ta ställning till kommer inte att vara särskilt effektiva. Norrbotten behöver i dag lönsamma arbeten, inte mer av centralstyrd energipolitik. Med vad jag nu har sagt ber jag, herr talman, att yrka bifall till reservationerna 1 och 3 vid näringsutskottets betänkande nr 38.

Herr talman! Sysselsättningsläget i Norrbotten inger stark oro, vilket understrukits av flera talare före mig. Arbetslösheten i länet har under en lång följd av år varit mer än dubbelt högre än genomsnittet för riket. Vidare har länet den högsta procentsiffran när det gäller personer som är i produktiv ålder men som är föremål för någon form av arbetsmarknadsutbildning eller någon form av beredskapsarbete. Norrbotten har i jämförelse med riket i dess helhet en låg sysselsättningsfrekvens, dvs. andelen sysselsatta i förhållande till antalet invånare är låg. Det är främst kvinnorna som har låg sysselsättningsfrekvens. Andelen sysselsatta är också låg när det gäller de äldre männen, vilket avspeglas i omfattande förtidspensionering. Ungdomsarbetslösheten är också stor. De nuvarande problemen bör ses mot bakgrund av utvecklingen under de senaste decennierna. Industriministern har delvis berört problemen. Norrbottens län var till början av 1960-talet ett inflyttningslän. Delvis av denna orsak, men också på grund av de traditionellt höga födelsetalen, hade länet vid 1960-talets början en mycket ung befolkning. Varje år sökte sig stora ungdomskullar ut på arbetsmarknaden. När sedan rationaliseringen inom jordbruket och skogsbruket ledde till en snabbt minskande efterfrågan på arbetskraft, blev följden en mycket omfattande utflyttning från länet, främst under senare delen av 1960-talet. I slutet av 1960-talet uppgick nettoutflyttningen under en femårsperiod till mellan 20 000 och 25 000 personer, vilket motsvarade ungefär 10 96 av länets totalbefolkning. Inget annat län kunde under samma period uppvisa en åderlåtning av jämförbar storlek. Den nuvarande arbetslösheten och den låga sysselsättningsfrekvensen i länet beror främst på ett totalt sett för litet antal arbetstillfällen. Det stora beroendet av tyngre industri har tillsammans med rådande traditionella Nr 143 yrkesval lett till att arbetsmarknaden för kvinnorna har blivit begränsad. Tisdagen den Aven länets mycket glesa bebyggelsestruktur medför speciella problem. 10 maj 1983 Expansionen under 1970-talets första hälft skedde huvudsakligen i några få orter, medan problemen stod kvar i stort sett oförändrade i länets mindre botten Herr talman! Regeringens proposition 120 har fått arbetsnamnet ”Utveck ling i Norrbotten”, och färgen på omslaget är röd. Om man ser på dagens utvecklingstrender och den framtid som avtecknar sig för Norrbotten, borde det rätta arbetsnamnet på propositionen vara ”Norrbotten i kris” och färgen på omslaget grå. Mitt påstående kanske låter kärvt, men jag hävdar att sysselsättningssituationen för Norrbotten genom den framlagda propositionen inte nämnvärt förändras till det bättre. Propositionen är till vissa delar plåster på såren. I andra delar innebär den experiment med ökad statlig styrning, t.ex. när det gäller energiområdet. Den angriper inte orsakerna till Norrbottens speciella situation, och den kan inte vända den hotande utvecklingen. Jag ä övertygad om att den akuta sysselsättningssituationen i Norrbotten är lika brännande aktuell 1984 som den är i dag. Folkpartiet kritiserar inte regeringen och socialdemokraterna i första hand för att de inte under de sju månader de i regeringsställning haft möjlighet att påverka sysselsättningspolitiken inte kunnat vända utvecklingen. Nej, det socialdemokraterna skall klandras för är de yviga löften om en förbättrad sysselsättningssituation — inte minst i Norrbotten — som de gav i 1982 års valrörelse. Det som då sades kunna råda bot på sysselsättningsproblemen var ganska enkelt: att landet fick en socialdemokratisk regering. Nu har socialdemokraterna regeringsmakten. Men den Norrbottensproposition vi behandlar i dag löser som sagt tyvärr inte sysselsättningsproblemen i Norrbotten. Herr talman! Socialdemokraternas löften i valrörelsen och den Norrbottensproposition vi nu behandlar upplevs av befolkningen i norr som det stora socialdemokratiska sveket mot människorna där. Länets planeringsavdelning med planeringsdirektören i spetsen delar enligt en DN-artikel, publicerad just i dag, den besvikelse man känner i Norrbotten. Det säger, herr talman, en hel del om besvikelsens omfattning, djup och tyngd. Jag skall nu kort kommentera energiavsnittet, som behandlas i näringsutskottets betänkande nr 38. Christer Eirefelt kommer senare att kommentera de flesta av de reservationer i detta betänkande som vi står bakom, och jag nöjer mig därför med att beröra reservation 3 angående riktlinjer för förstärkt energiplanering och energihushållning. I propositionen föreslås en försöksverksamhet med integrerad planering av energisparåtgärder och ombyggnadsåtgärder i Norrbotten. Energiministern vill använda ca 3 milj.kr. av anslaget för särskilda regionalpolitiska insatser i Norrbottens län för att inventera och i viss mån åtgärda näringslivets byggnader. För inventering och besiktning föreslås ca 0,5 milj.kr., medan 2,5 milj.kr. föreslås för räntebidrag till de energisparande 87 åtgärder som inventeringen kan resultera i. Vi kan från folkpartiets sida inte tillstyrka en sådan användning av de regionalpolitiska medlen. Vi anser inte heller att de resonemang om en samlad och förstärkt planering som förs i propositionen bör ligga till grund för åtgärder i övriga delar av landet. I propositionen föreslås vidare att en särskild energigrupp skall knytas till länsstyrelsen, vilket vi avvisar. I de kommunala oljereduktionsplanerna arbetar man redan nu med sådana inventeringar och åtgärder som föreslås, och medel finns tillgängliga inom ramen för energipolitiken. I den mån ytterligare medel behövs bör dessa enligt vår uppfattning anvisas över oljeersättningsfonden eller energiverket.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 Som talarlistan är komponerad är detta det enda tillfället för mig att något kommentera den trafikpolitiska delen i Norrbottenspropositionen. För att näringslivet skall kunna utvecklas i en landsdel som Norrbotten, med stora transportavstånd inom regionen liksom ofta långa och kostsamma transporter till leveransmottagarna, är goda kommunikationer ett livsvillkor. Skall näringslivet i Norrbotten kunna hävda sig, och helst expandera snabbt, är investeringar i regionens kommunikationer mycket viktiga och helt nödvändiga. Från folkpartiets sida stöder vi de delar av regeringsförslaget som har detta syfte. Utöver att byggandet av transportleder ger förbättrade kommunikationer är det också angeläget ur sysselsättningssynpunkt. Folkpartiet har länge drivit kravet på ett ”rundare” Sverige. Vi vill utjämna avståndskostnaderna för att ge likartade förutsättningar för företagsamheten i landets olika delar. Fortfarande är emellertid skillnaderna i förutsättningarna mycket stora. Norrbotten missgynnas helt klart. Den allvarligaste nackdelen för företagare i övre Norrland är avståndet till marknaden, till köparen. Ett Norrbottensföretag måste täcka in två tredjedelar av Sveriges yta för att nå den köpkraft och de kunder som ett storstadsföretag har inom några få mils avstånd. Marknadskontakter handlar inte heller enbart om försäljning. De innebär också impulser från marknaden, som kan leda till att företagen förbättrar sitt produktsortiment och utvecklas. Att resa är emellertid dyrt. Ett litet företag har oftast svårt att klara en intensiv marknadskontakt. Kostnaderna lägger hinder i vägen. Studier som utförts vid Lunds universitet visar att ett företag i norra Sverige måste betala tre till fyra gånger så mycket som ett företag i Mälardalen för att kunna genomföra ett jämförbart resprogram. De införda lågprislinjerna på flyget innebär knappast någon kostnadsminskning, eftersom ett utnyttjande av dessa för t.ex. malmfältsföretagen medför en övernattning och alltför lång frånvaro från företaget. Folkpartiet har i motion 2272 med uppföljning i reservation 1 till trafikutskottets betänkande tagit klar ställning i fråga om den statliga upphandlingen. I propositionen sägs att det bör finnas förutsättningar för en ökad regionalpolitisk påverkan inom den statliga upphandlingen. Detta vore Nr 143 enligt vår uppfattning mycket olämpligt. Enligt upphandlingsförordningen skall affärsmässighet vara den grund på vilken den offentliga upphandlingen sker. Några andra avsteg än de som f. n. finns i 9 och 15 §§ i upphandlingskungörelsen bör enligt vår uppfattning icke tillåtas. Riksdagen bör avvisa de tankegångar som texten i propositionen ger uttryck för. Utskottsmajoriteten föreslår att SJ skall erhålla 2 milj.kr. för täckning av merkostnader i samband med beställningar av järnvägsmateriel i Norrbotten. Detta innebär ett avsteg från upphandlingsförordningens principer. Folkpartiet kan inte acceptera sådana avsteg från upphandlingsförordningen. Förslaget i propositionen om SJ:s inköp av tågmateriel innebär att leverantörskretsen begränsas till Norrbotten. Företag i övriga landet och i utlandet utestängs från att leverera denna typ av tågmateriel. En sådan politik kan inte folkpartiet ställa sig bakom. Avslutningsvis, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 1 i trafikutskottets betänkande 20.

Herr talman! Jag vet inte om Lars Werner tar emot råd. Om han gör det, skulle jag vilja ge honom det alldeles bestämda rådet att inte se nedsättande och förringande på det arbete som nu utförs för att skapa nya jobb i Norrbotten, i malmfälten och i Svappavaara. Hela det inlägg som Lars Werner nu gjorde, i de delar som det dömde ut Norrbottenpropositionen och regeringens politik och avsikter, kan jag inte tolka som något stöd för människorna i Norrbotten eller för dem som arbetar för en bättre framtid i Norrbotten. I stället var det närmast ett skall av den art som Frida Berglund tidigare kommenterade från denna talarstol — att det i stället kommer att innebära något negativt för ansträngningarna att lyfta Norrbotten. Det stämmer f. ö. inte heller med de skrivningar som vpk har ställt sig bakom i de olika utskotten. Jag beklagar att Lars Werner gjorde sig rolig över att regeringen tillsätter förhandlare för att försöka förmå privata företagare att etablera sig i Norrbotten och över att förhandlare nu formellt skall utses för att de löften som industrigruppen JAS ställde ut skall infrias. Vad är det för roligt med det? Varför måste man göra sig lustig över detta arbetssätt som regeringen vill använda? Tonfallet i herr Werners inlägg på denna punkt gav närmast uttryck för ett förakt för hur man effektivast och snabbast skall kunna arbeta för att lösa Norrbottens problem och få fler satsningar i Norrbotten. Om Lars Werner erkänner detta som ett övertramp eller ett olycksfall i talarstolen på denna punkt, är jag beredd att vara ömsint och förlåta honom. För vad som behövs i dag — och det sade jag också i mina tidigare inlägg — är en gemensam uppställning för Norrbotten. Jag manade där också det privata kapitalet att ta ansvar och göra insatser. Jag har också i propositionen uttryckt en besvikelse över att så få privata etableringar har kommit till stånd under 1970-talet i Norrbotten. Jag har sagt att bortsett från en del filialetableringar som kom till stånd i slutet av 1960-talet med villkorade frisläpp av investeringsfonder har några mer betydande privata satsningar inte skett i Norrbottens län under det senaste årtiondet. Och det beklagade jag. Jag menar att det privata företagandet och det privata kapitalet därmed inte har tagit ansvar för Norrbotten. Nu vill regeringen ändra på detta. Som medel för att ändra på det vill vi förmå ett antal människor att ägna sig åt den här arbetsuppgiften. Att samtala sig fram är väl bättre än att komma med dekret eller tvingas anta en speciell lagstiftning i riksdagen. Jag har också behov av att ta upp två frågor i den exemplifiering som Lars Werner gjorde. Det kan bero på att han är dåligt informerad i Norrbottensfrågorna. Först vill jag fråga: Känner inte herr Werner till det mycket omfattande program som regeringen har framlagt för riksdagen och som riksdagen också beslutat om — där jag kunde glädja mig åt att få stöd från herr Werners parti — beträffande stora satsningar på ökad prospektering? Det är ett arbete som ägt rum i en expertgrupp för Norrbotten. Det gäller 100 milj.kr. Det har diskuterats om miljarder tidigare, och många hart.o.m. för miljarder blivit litet blinda i de större sammanhangen, men jag tycker att 100 milj.kr. är mycket. Här har en särskild expertgrupp arbetat för att öka prospekteringen och vidga malmoch mineralbasen i Norrbotten. Det jobbet har pågått, herr Werner. Den expertgruppens förslag får jag motta nästa vecka. Detta sker för att komma utanför järnmalmshanteringen till nya malmer och mineraler, för att öppna nya gruvor, för att skapa fler jobb i Norrbotten, för att förädla de resurser och naturtillgångar som det finns gott om uppe i Norrbotten. Detta arbete håller vi redan på med. Sedan nämnde herr Werner någonting om konstgödsel. Ja, det är ett projekt som har diskuterats av och till, och det finns också angivet i propositionen på s. 9 i det avsnitt som jag står för. Där anges det att det har förts fram förslag om ”konstgödseltillverkning och utvinning av sällsynta jordartsmetaller baserat på apatiten i järnmalmen. Dessa frågor utreds f. n. av malmfältsutredningen.” Det är en utredning som kommer att lägga fram sina förslag senare i höst. Jag tog upp dessa två frågor speciellt för att peka på det som herr Werner här tog upp. Roine Carlsson kommer senare att gå in beträffande de statliga företagen. Men jag vill säga en sak beträffande Svappavaara, en utgångspunkt för all diskussion. Jag tycker att vi inte får lura oss själva när vi tar ställning till olika industripolitiska satsningar; de måste ha med verkligheten att göra. Vi kan inte, herr Werner, bryta mer järnmalm än vad våra stålverk behöver och vad vi kan sälja på världsmarknaderna. Det är avgörande. Men det är klart att vi skall göra ansträngningar för att nå nya marknader. Det var en av de frågor som jag diskuterade med Sovjetunionen i den gemensamma kommissionen när jag var där i mars månad — om de kunde köpa mer malm ifrån Sverige så att vi kanske kunde ha igång Svappavaaragruvan. Det använde jag som ett argument, om de ville inleda ett förhandlingssamarbete med Sverige om järnmalm. Vi har mycket malm att sälja till östblocket och Sovjetunionen, om de bara i så fall blir öppna för en sådan affärsförbindelse. Slutligen, herr talman, vill jag vända mig mot när man säger att vi inte följer utvecklingsplanen. Jag blir möjligen litet överraskad över att just Lars Werner måste gå in på de borgerliga argument som använts tidigare här i dag. Det är litet förenklade argument, för att nå vissa lättköpta poänger, och jag hade kanske inte väntat mig att Lars Werner skulle använda knepet att säga att vi avviker från utvecklingsplanen, att vi sviker utvecklingsplanen — det gör vi inte alls. Utvecklingsplanen har arbetats fram av arbetarrörelsen i Norrbotten, av LO och TCO-distrikten, av olika organisationer. Propositionen följer utvecklingsplanen till punkt och pricka. Men det finns åtskilliga frågor i utvecklingsplanen som inte har kommit med i denna omgång. En del frågor ingår i malmfältsutredningen, vilket också finns angivet i utvecklingsplanen, och en del frågor hoppas jag verkligen att vi skall ha ekonomiska och andra möjligheter att lägga fram förslag om senare till riksdagen. Jag hoppas att vi skall kunna göra ytterligare satsningar på Norrbotten för att kunna ta vara på den resurs för utveckling av Sverige som finns samlad i Norrbotten. Utgångspunkten för våra förslag har hela tiden varit denna: Vi skall satsa på projekt som skall lösa problem, inte på projekt som skapar nya problem. Vi skall inte satsa på investeringar som för väldigt många miljoner — för att inte säga miljarder — ger få jobb och egentligen i sig själva bara är beställningar på nya miljarder i årliga förlusttäckningar. Så kan aldrig nedgången brytas. Jag har så mycket kontakt med människor — fackliga ledare, politiker och näringslivsföreträdare — från Norrbotten, att jag vet vad de vill. De ber regeringen att vara mycket noggrann med prövningen av satsningar, så att det inte blir satsningar som redan nästa år kräver att riksdagen fyller på med stora förlusttäckningar. Det bara klassar ner det norrbottniska näringslivet. Det norrbottniska näringslivet och människorna i Norrbotten har rätt att kräva att vi i våra satsningar också gör den bedömningen att de skall ha framtiden för sig.

Herr talman! Lars Werner har ställt några frågor till mig under den här debatten. Låt mig börja med att något besvara hans funderingar om vad som händer med de statliga företagen och hur de skall utvecklas i framtiden. Det torde inte vara obekant för Lars Werner att när den här regeringen tog över var det illa ställt i rätt många delar av den statliga företagsamheten. Det har gällt att under rätt intensiva månader få de här företagen på marsch igen och se till att de kan fullfölja sina funktioner. Nu är de inne i ett skede där de aktivt går in i rekonstruktionsarbetet. Det är viktigt att framhålla — vilket har gjorts i statsföretagspropositionen — att det f. n. inte är fråga om någon expansion av verksamheten, utan man skall se till att de här företagen nu får utveckla sig, och att de kan arbeta i lugn och ro. När det sedan gäller LKAB vill jag säga följande till herr Werner: Jag tror att det är viktigt att än en gång framhålla i den här kammaren att när vi började granska situationen för LKAB närmare fann vi företaget i en mycket svår situation. Det kanske inte finns någonting som malmfältskommunerna är så beroende av som ett friskt LKAB, och tyvärr har LKAB under flera år varit sjukt och haft svårigheter att hävda sin position på marknaden. Utvecklingen i malmfältskommunerna är i mycket hög grad beroende av att LKAB är friskt och kan fullfölja sina åtaganden. Men samtidigt som man gör det konstaterandet får man inte bara koncentrera intresset till malmbrytningen, utan man måste också försöka få reda på hur mycket av den malm man bryter som kan säljas; säljas med framgång och konkurrera framgångsrikt med de konkurrenter som dyker upp på bl.a. Europamarknaden. Det är i det perspektivet som regeringen har tagit kontakt med LKAB för att få ett underlag för sin bedömning. Då lade LKAB:s ledning fram ett gediget utredningsmaterial, där man bl.a. redovisade marknadsdata för tidigare år och leveransutvecklingen för bolagets produkter. Av LKAB:s material framgår, att företaget haft vikande marknadsandelar på en marknad som karakteriseras av en kraftig nedgång. LKAB har tre typer av produkter: högfosformalm, lågfosformalm och pellets. Högfosformalmen har varit en av företagets stora produkter men används numera främst i äldre produktionsanläggningar, vilket rimligen kommer att medföra en risk för att LKAB kommer att fortsätta få leveransbortfall på högfosformalmen. När det gäller lågfosformalm har LKAB haft svårt att hävda sig av kvalitetsskäl. Produktutvecklingsåtgärder har emellertid satts in, och LKAB:s bedömning är att det finns förutsättningar att återta marknadsandelar inom Europa. Det totala marknadsutrymmet vad gäller pellets är f. n. begränsat. En fortsatt omstrukturering av den internationella stålindustrin synes oundviklig. Vidare bör beaktas den malm som kommer att säljas på Europa från nyöppnade fyndigheter i bl.a. Brasilien. När det gäller den framtida utvecklingen på stålmarknaden med de följder denna får för LKAB finns inte några skäl att ifrågasätta företagets bedömningar. LKAB har omfattande marknadskontakter och prövar kontinuerligt möjligheterna att avyttra olika typer av produkter. Jag känner till LKAB-ledningens kompetens och vilja att leda företaget och att sälja så mycket som det någonsin är möjligt. Vi får dock inte glömma bort att LKAB opererar på en internationell marknad.

Herr talman! Det är inte jag som är irriterad, kammaren märker att det är Lars Werner. Han för fram frågan om det socialdemokratiska gruvprogrammet, som vi utarbetade tillsammans med Gruvindustriarbetarförbundet och Metallindustriarbetarförbundet. Jag var ordförande i den gruppen. Ett långsiktigt förslag var kravet på ett program för utveckling av den svenska gruvoch mineralindustrin. Regeringen tillträdde i oktober. En månad senare låg på riksdagens bord ett förslag om att 300 miljoner skulle avsättas för att påbörja ett sådant programarbete för ökad prospektering och gruvöppning. Det kan Lars Wernerinte ha glömt. Jag vart.o.m. vänlig nog att säga att vi fick hans partis stöd i riksdagen för detta förslag. Så fort som riksdagen hade beslutat, inbjöd jag gruvindustrin, de anställdas organisationer och myndigheterna till överläggningar om hur vi skulle lägga upp arbetet med att utarbeta det här programmet. Tre expertgrupper tillsattes, en bl.a. för Norrbotten, för att se vilka möjligheter man hade att bredda malmoch mineralbasen. Den arbetsgruppen skulle få till sitt förfogande 100 milj.kr. att fördela, så att vi snabbt fick i gång arbetet. Förslagen redovisas för mig nästa vecka. Jag kan lova herr Werner att jag inte skall dröja så värst länge innan det blir klartecken för att sätta i gång olika projekt i Norrbotten. Jag tror att det är väldigt viktigt för gruvindustrin som Nr 143 sådan och för människorna och bygderna i Norrbotten att man ser att denna basindustri nu skall utvecklas och att produkterna skall vidareförädlas. Det var ett litet olyckligt valt exempel att beskylla industriministern för att inte realisera det program som han medverkade till att ta fram under oppositionstiden. Sedan upprepar jag att regeringen inte gör sig skyldig till något svek gentemot utvecklingsplanen. Någon har här i kammaren i dag tagit illa vid sig av att vi har talat om steg, men de fem steg som planen arbetar med finns samtliga med i propositionen. Alla förslagen finns inte med, för planen innehöll reservationer på ett antal förslag som skulle vidareutvecklas och bearbetas. Ett sådant förslag har Lars Werner nämnt två gånger, nämligen konstgödselfabriken, som utreds av malmfältsutredningen. Det förslaget får jag till hösten. Är det ett förslag som går att realisera, ett ekonomiskt vettigt förslag, kommer nog inte regeringen att ställa sig avvisande till det, men är det icke ett ekonomiskt vettigt förslag, ett förslag som bara skulle kräva nya stödmiljoner och kasta ny dysterhet över Norrbotten, kommer naturligtvis regeringen att bli mera kallsinnig mot förslaget. I propositionen finns så många förslag, och dem tycker jag att herr Werner skall studera extra noga. Det är förslag som tar sikte på att bredda näringslivsstrukturen i Norrbotten, att satsa på småföretagen, att satsa på högteknologisk industri och verksamhet, kanske med inspiration från den tekniska högskolan och de effekter vi kan få därifrån, och att satsa på andra fördelar som Norrbotten har och som kan användas. Därför finns det i regeringens proposition en väldig följsamhet till den utvecklingsplan som arbetarrörelsen gick till val på och som många människor i Norrbotten också ställde upp på.

Herr talman! Lars Werner ställde ytterligare några frågor till mig som jag vill besvara. Han hade litet funderingar om varför jag inte följde det ena eller andra rådet när det gällde att göra bedömningar över LKAB:s fortsatta utveckling. Regeringen har följt rådet från de människor som dagligen har till uppgift att bedöma LKAB:s konkurrenskraft, att bedöma LKAB:s möjligheter att slåss på marknaden, personer som har möjlighet att bedöma hur man framgångsrikt skall kunna agera med företaget. Jag kan förstå att Lars Werner är främmande för att ta intryck av intentioner som har med marknaden att göra, men jag utgår ifrån att Lars Werner är förtrogen med att förutsättningen för att LKAB skall vara framgångsrikt är att företaget framgångsrikt kan sälja sina produkter på Europamarknaden och världsmarknaden. Därmed borde det rimligtvis inte vara så överraskande för Lars Werner att det tillmäts speciell betydelse vad som sägs av dem som har att iaktta en sådan utveckling. LKAB-ledningen har ju också arbetat med den här frågan och självfallet också LKAB:s styrelse. 101 Naturligtvis är det styrelsen som har det yttersta ansvaret för hur företaget skall utvecklas. Beträffande påståendena om tyskt intresse av att köpa malm skulle jag vilja göra följande kommentar. Den internationella stålkrisen har ju medfört att LKAB har fått vidkännas kraftiga leveransminskningar under de senaste åren. Under det bästa året under 1970-talet levererades drygt 30 miljoner ton malm från LKAB. För innevarande beräknas leveranserna uppgå till bara 11 miljoner ton. LKAB-ledningen har, som jag sade tidigare, för regeringen redovisat sin bedömning av vad som är möjligt att sälja under de närmaste åren. Man har då förutsatt en viss uppgång på stålmarknaden, men samtidigt räknat med en fortsatt omstrukturering av stålindustrin, vilket innebär att den äldre anläggningen slås ut. LKAB har kommit fram till att man bör anpassa produktionsresurserna till en årlig volym på 15 miljoner ton. Vid mängder upp till 20 miljoner ton är det inte ekonomiskt försvarbart att ha tre enheter i drift. En fortsatt drift i Svappavaara skulle då få till följd att motsvarande antal personer i Kiruna skulle ställas utan arbete. Mot denna bakgrund anser jag inte att det är rimligt att upprätthålla verksamheten vid LKAB:s enhet i Svappavaara och därigenom skapa falska förhoppningar.

Herr talman! Som framgått tidigare under debatten ingår i regeringens proposition om utveckling i Norrbotten även en del offensiva förslag inom energiområdet, vilka har behandlats i näringsutskottets betänkande nr 38. Förslagen, som sammantagna syftar till att göra Norrbotten till ett försökslän för en offensiv energipolitik, består framför allt av ökat stöd till investeringar i fastbränsleanläggningar och stöd till energihushållningsåtgärder avseende främst ny energiteknik och energibesparande åtgärder inom industrin. Utskottsmajoriteten delar regeringens uppfattning att de erfarenheter som kan vinnas genom de föreslagna åtgärderna kommer att bli till nytta för landet som helhet, samtidigt som utvecklingen och sysselsättningen i Norrbottens län kommer att främjas. 103 Jag vill därför redan inledningsvis yrka avslag på reservationerna 1, 2, 3 och 4, vilka samtliga berör den energipolitiska delen. Eftersom vi i riksdagen nyligen haft en övergripande energipolitisk debatt och flera av de frågor som nu tas upp i reservationerna då blev besvarade, kommer jag att fatta mig mycket kort i mina kommentarer. Moderaterna, vilka tidigare motsatt sig att stöd utgår till bl.a. torveldade förbränningsanläggningar, återkommer följdriktigt med ett yrkande om avslag på det nu föreslagna ökade stödet till sådana anläggningar. Motiveringen följer, som vi tidigare har hört, moderaternas kända marknadsmässiga inriktning av energipolitiken. I samma reservation motsätter sig moderaterna också förslaget om att frågan om bildandet av ett regionalt fastbränslebolag utreds. Likaså avstyrker de förslaget om ett särskilt upphandlingsstöd till företag i Norrbotten som sysslar med tillverkning inom området för energiutveckling. 7; För att de fastbränsleanläggningar som är under projektering i Norrbotten —och det är f. n. ganska många — verkligen skall komma till utförande behövs i initialskedet en extra stimulans. Utskottsmajoriteten ser det därför som mycket angeläget att det nu föreslagna extra stödet tillkommer. Utöver de klart energipolitiska skälen motiveras åtgärderna också av den ökade sysselsättning för länet som följer av dessa investeringar. I och med att ett flertal torveldade förbränningsanläggningar nu torde komma att uppföras i Norrbottens län anmäler sig direkt behovet av att få till stånd en rationell organisation för bränsleleveranser. Det naturliga måste då vara att inleda ett samarbete mellan de olika intressenterna för att på så sätt såväl säkra tillförseln av bränsle som nedbringa kostnaderna. Bildandet av ett regionalt fastbränslebolag kommer säkerligen att uppfylla dessa syften. Moderaternas principiella avståndstagande till upphandlingsstöd i form av lån till företag som tillverkar energiutrustning är något som vi har lika lite föreståelse för nu som vid tidigare tillfällen då denna fråga har aktualiserats. I en gemensam reservation från centern och vpk föreslås att det utökade stödet till torveldade anläggningar även skall utgå till anläggningar eldade med skogsråvara. I och med detta upprepar reservanterna ett krav av i princip samma innebörd som det riksdagen avslog så sent som den 29 april i år. Jag har f. n. inget att tillägga utöver vad som framfördes från utskottet vid det tillfället. Moderater och folkpartister har förenat sig i en reservation där man motsätter sig de i propositionen föreslagna riktlinjerna för förstärkt energiplanering och energihushållning i Norrbottens län. Som jag inledningsvis nämnde anser vi inom utskottsmajoriteten att de föreslagna försöksåtgärderna kan ge oss värdefulla erfarenheter till nytta för hela landet, och inte minst kommer åtgärderna att verka positivt för Norrbottens utveckling och sysselsättning. I en reservation från centern upprepas kravet om inrättande av ett energibolag i Norrbotten. Ingenting har framkommit som gett utskottet anledning att ta någon annan ställning i detta ärende än den som vi förde fram häri riksdagen den 29 april, då riksdagen avslog ett yrkande av precis samma innebörd. Herr talman! Med det anförda vill jag än en gång yrka avslag på reservationerna 1, 2, 3 och 4 samt bifall till näringsutskottets hemställan.
Herr talman! Med risk för att kanske upprepa den energipolitiska debatten i slutet på april tar jag ändå till orda. Vi har sagt att fastbränsleanläggningar måste få använda skogsråvara. Vi gör det ställningstagandet medvetna om att vi har skogsråvara i Norrbotten, framför allt i Tornedalen och i inlandet. Här är det inte fråga om skogsråvara som industrin skulle ha tagit i anspråk. Det rör sig i första hand om ganska björktäta — om jag får använda det uttrycket — regioner. Vi har betydande tillgång på björkmassa, som skulle kunna användas i fastbränsleanläggningarna. Det är också björkmassa som kommunerna vill använda i sina fastbränsleanläggningar. Skogsägarföreningen och många kommuner har varit inne på samma sak. När det sedan gäller energibolaget säger Karl-Gustaf Mathsson att inget nytt har framkommit. Jag vill vända på det och säga: Ingenting har gjorts från majoritetens sida för att tänka i nya banor. Jag tror att det finns anledning att, som jag sade i mitt tidigare inlägg i dag, vi sätter oss ner och ser hur Norrbotten skall kunna få del av de resurser som tas från vattenkraftens område för att stärka näringslivet. Jag vet att socialdemokrater är inne på dessa tankegångar, men då i ett helt annat sammanhang — exempelvis när det gäller Kalixälven. Jag tror att det vore bättre om vi i lugn och ro satte oss ner för att utreda frågan hur vi skall ta vara på den resurs som redan finns i länet.
Herr talman! Vad gjorde ni, Per-Ola Eriksson, när centern satt i regeringen åt detta, som ni säger, förträffliga förslag om bildandet av ett energibolag i Norrbotten? Detta är ju ingen ny fråga, utan den har ni aktualiserat år efter år under fem sex års tid. Men något konkret har inte kommit fram. Jag tror att det enda realistiska här är att, som vi har sagt från socialdemokratins sida, avvakta med att igen ta upp denna fråga angående bildandet av bolag till dess vi får se om vi i framtiden kommer att ta ytterligare en älv i anspråk.

Herr talman! Mycket kort. Då det gäller fastbränsleanläggningar och användning av skogsråvara har vi faktiskt råvaran i länet. Hittills har det inte kunnat påvisas att detta skulle vara till nackdel för skogsindustrin. Tvärtom finns det ett samarbete mellan skogsindustrin och den kommun som vill använda skogsråvara i sin fastbränsleanläggning. För att skapa sysselsättning i Tornedalen och i inlandskommunerna är det viktigt att vi ger möjlighet till detta. Det är just där vi behöver sysselsättning. Ett bättre tillvaratagande av skogsråvaran skulle stärka de berörda regionernas ekonomier. Till sist några ord om bildande av ett energibolag. Det är ett riktigt konstaterande som Karl-Gustaf Mathsson gör, att centern under sin tid i regeringen inte fick stöd från de andra partierna. Vi drev frågan. Jag är den förste att beklaga att folkpartiet och moderaterna inte insåg värdet av en sådan bolagskonstruktion för att ta vara på energivinsterna i Norrbotten. I den här frågan sitter folkpartisterna och moderaterna i precis samma båt som socialdemokraterna, och jag beklagar det.

Herr talman! Den debatt som vi för i dag handlar om hur vi genom insatser på olika områden i politiken kan skapa sysselsättning och medverka till att vända utvecklingen i Norrbotten, som ju drabbats oerhört hårt av den ekonomiska krisen och arbetslösheten. En utgångspunkt för det utvecklingsprogram för Norrbotten som arbetarrörelsen lade fram för ett drygt år sedan och som vi nu fullföljer är att de insatser som görs för att kortsiktigt lindra den värsta arbetslösheten i så stor utsträckning som möjligt samtidigt skall bidra till att skapa varaktiga arbeten och att nå andra långsiktiga mål. Insatserna på energiområdet är av det slaget. De utgår också från förslagen i vårt Norrbottensprogram. Jag vill gärna i det här sammanhanget säga att man i Norrbotten lagt ned ett mycket stort arbete på att inventera behov och presentera förslag till åtgärder som har varit till mycket stor nytta i vårt arbete med propositionen. Utifrån dessa förslag har vi diskuterat med norrbottningarna vad som krävs för att förslagen skall kunna genomföras i praktiken. Jag var själv med några medarbetare uppe i Norrbotten i två dagar i slutet av januari och träffade bl.a. företrädare för kommunerna i länet, fackliga organisationer, energiproducenter, länets energisamordningsgrupp och länsstyrelsen. Jag vågar utifrån detta påstå att de förslag på energiområdet som vi nu skall ta ställning till är väl genomarbetade och väl förankrade i länet. Arbetet med att förbereda det praktiska genomförandet har fortsatt under våren i nära samarbete mellan regeringen, länsstyrelsen, kommunerna, berörda företag och fackliga organisationer. Flera av de föreslagna åtgärderna kan därför snabbt sättas i sjön. Det gäller ytterligare ett projekt, utbyggnaden av Porsi och Laxede, som regeringen fattade beslut om i vintras. Den kommer att ge arbete åt 120 personer i fyra år. Herr talman! I de energipolitiska riktlinjer som riksdagen har lagt fast förutsätts att vi bl.a. med energihushållning och övergång till inhemska fasta bränslen skall minska vårt oljeberoende. Där förutsätts också att vattenkraften och vår mottryckskapacitet byggs ut för att möjliggöra kärnkraftsavvecklingen. Norrbotten har unika förutsättningar på flera av dessa områden. Länets betydelse för energiförsörjningen kommer därför under alla förhållanden att öka. Det är i det perspektivet för oss självklart att nu — när sysselsättningsläget är så svårt i Norrbotten — genomföra de åtgärder som förr eller senare ändå behövs av energipolitiska skäl. Låt mig ge några exempel. Användningen av torv skall enligt de energipolitiska riktlinjerna uppgå till ca 10 TWh 1990. Det målet kan inte nås utan samhällets stöd. Vår erfarenhet säger oss att torvintroduktionen hittills har gått alldeles för långsamt. Det främsta skälet är att kommunerna, sannolikt på grund av bristande kunskaper om och erfarenheter av torvförbränning och på grund av höga kostnader i inledningsskedet, inte har vågat satsa på torveldade anläggningar. Torvmossar har börjat exploateras, men man har hittills haft en alltför liten marknad för sina produkter. Därför måste det snabbt till åtgärder som i första hand inriktas på stöd till anläggningar för torveldning. Det stödet har riksdagen redan beslutat om utifrån förslag i regeringens ekonomiskpolitiska proposition från i höstas. Nu går vi vidare med särskilda insatser för Norrbotten. Där finns nämligen nära hälften av landets brytvärda torvtillgångar, och där finns redan konkreta planer för förbränningsanläggningar som kan eldas med torv. När jag var uppe i Norrbotten i januari diskuterade jag dessa planer med kommunerna, som utförligt redovisade förutsättningarna för att torvsatsningen i Norrbotten skall kunna förverkligas. Det är efter dessa diskussioner som vi har dragit slutsatsen att det är nödvändigt och motiverat med ett särskilt stöd för Norrbotten. Jag vill också i detta sammanhang säga att den utformning av det regionala bränslebolaget för Norrbotten som vi föreslår i hög grad är anpassad efter de behov som då redovisades och att samarbetet mellan Vattenfall, kommunerna, länsmyndigheterna och producerande företag i största utsträckning är önskad av företagen själva — de vill gå in i detta samarbete. Torven har alltså stor energipolitisk betydelse genom att den inte minst i Norrbotten kan bidra till att kraftigt minska oljeanvändningen. En utökad torvanvändning skapar också många sysselsättningstillfällen. Vi räknar med att de åtgärder vi nu föreslår skall ge 60 personer varaktiga arbeten vid förbränningsanläggningarna och 100 personer arbete i torvutvinningen. Därtill kommer de arbetstillfällen som skapas vid uppförandet av anläggningarna och hos tillverkarna av utrustning för torvutvinning och torvförbränning. En del av denna utrustning bör enligt vårt förslag upphandlas från företag i Norrbotten för att förstärka sysselsättningseffekten och stärka denna typ av industri i länet. Ett annat exempel på vad som kan göras är energihushållningsåtgärder. Vi vet att det i flerfamiljshus och lokaler i många fall kan nås betydligt bättre resultat än hittills med relativt enkla medel. I andra fall krävs att energisparåtgärderna kombineras med andra ombyggnadsåtgärder för att bli lönsamma. Också i landstingens, kommunernas och näringslivets byggnader behövs ytterligare hushållningsåtgärder. Också i detta avseende har Norrbotten särskilda förutsättningar. Det kalla klimatet gör att det krävs mer energi för uppvärmningen, och den industri som finns i Norrbotten har i många fall produktionsprocesser som är mycket energikrävande. Kraftfulla insatser för att kartlägga och vidta möjliga hushållningsåtgärder kan alltså på en gång bidra till att både uppfylla energipolitiska mål och skapa sysselsättning i Norrbotten. Dessutom kan det ge oss erfarenheter för hushållningsarbetet i landet som helhet. Det är en särskild fördel att vi i det förslag som vi nu behandlar gör Norrbotten till försökslän för en samordnad planering och samordnade insatser för såväl hushållning som energiproduktion och införande av ny teknik. På så sätt kan vi i praktisk verksamhet pröva och utveckla metoder där olika energiåtgärder genomförs inom ramen för en helhetssyn. Det kommer at" bli av stort värde för hela landet, samtidigt som vi skapar många arbetstillfällen i Norrbotten. Jag vill understryka att erfarenheterna hittills visar att det är nödvändigt att vi utvecklar bättre metoder än dem som vi hittills känner på detta område och att denna försöksverksamhet därför i högsta grad är motiverad för den fortsatta energipolitiken. Herr talman! Jag tror att de flesta i dag inser sambandet mellan energiinvesteringar, sysselsättning och industriell utveckling. Enbart våra egna investeringsbehov på energiområdet uppskattas till ca 100 miljarder kronor under en tioårsperiod. Med en djärv och målmedveten satsning på att förnya vårt eget energisystem ger vi svensk industri chansen att utveckla ny teknik och nya systemlösningar som kan bli framgångsrika också på exportmarknaden. Energikrisen är internationell, därför behöver varje land förnya sitt energisystem. Vi har bedömningar som visar på investeringsbehov enbart i Västeuropa i storleksordningen 20 000 miljarder kronor fram till sekelskiftet. Svensk industri ligger väl framme på energiteknikområdet. Men den internationella utvecklingen på området går mycket snabbt. Skall svensk industri fortsätta att ligga långt framme, krävs att vi ger den chansen att med hemmamarknaden som bas kunna utvecklas vidare. Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att vi har det här perspektivet klart för oss när vi diskuterar olika energipolitiska insatser. Även de förslag vi i dag diskuterar för energiförsörjningen och sysselsättningen i Norrbotten skall ses i detta vidare perspektiv. Med det program vi nu lägger fram vill vi medverka till att den tillverkningsindustri för ny energiteknik som nu växer fram i vårt land skall förläggas också till Norrbotten. Herr talman! Vi har inte rätt att avstå från att använda de energipolitiska medlen för att skapa sysselsättning i Norrbotten. Vi har inte tid att vänta på attdens.k. marknaden bedömer det som lönsamt att satsa på inhemska fasta bränslen. Vi har inte råd att avstå från möjligheten att ge svensk industri Nr 143 förutsättningar att konkurrera på den internationella energimarknaden och : Rs : ; Tisdagen den därmed skapa sysselsättning och utveckling i Sverige och i Norrbotten.
Herr talman! Jag har den största förståelse för att regeringen önskar ge intryck av att vara kraftfull. Ändå tycker jag att regeringens åtgärder på energiområdet inte riktigt motiverar ett sådant beröm. De förslag som regeringen presenterar i Norrbottenspropositionen när det gäller energidelen — upphandlingspengar som tidigare finns, men som inte specialdestinerats, fastbränslebidrag, fastbränslebolag och ökad energiplanering — har litet grand av kejsarens nya kläder över sig. Men det är klart att också dåligt med kläder, herr talman, kan förorsaka bekymmer, om tendensen i förslagen är felaktig. Kejsaren går så att säga åt fel håll. Ett av de mera konkreta exemplen på detta, som det finns anledning att varna för, är om regeringen nu med de stödinsatser man föreslår i den här diskussionen avser att stimulera fram en snabbare introduktion av torv än vad vi faktiskt har tekniska förutsättningar att klara. Det kan inte vara okänt för energiministern att torvintroduktionen på renodlat tekniska grunder har stött på bekymmer som det kanske finns skäl att stoppa upp och fundera över innan man basar vidare. Jag tror att det finns anledning att överväga hur vi skall rätta till dessa tekniska problem innan vi fortsätter på den torvintroduktion som alla riksdagens partier tidigare har enat sig om. Statsrådet Dahl säger att företagen önskar ett bränslebolag — och därmed borde väl Per Unckel vara nöjd och belåten, antar jag att andemeningen var. En erfarenhet som jag tycker att man har gjort är emellertid, herr talman, att produkter som har funnit sin köpare kan marknaden också förmå att hantera och transportera utan statlig eller ens kommunal inblandning. Ett bränslebolag behövs naturligtvis för att hantera de nya produkterna, men varför staten skall engagera sig i ett sådant bränslebolag övergår mitt förstånd. Jag är för min del övertygad om att det blir billigare för alla parter om staten håller sig utanför ett sådant bolag.
Herr talman! Det är ju så, som Per Unckel säkert väl vet, att torvsatsningen ligger efter de mål som riksdagen har satt upp för energipolitiken. Det är därför mycket angeläget och i högsta grad befogat att skynda på den. Det är riktigt att vi har en del praktiska och tekniska problem såväl när det gäller torv som när det gäller andra inhemska bränslen.

Vi har märkt under våra resor runt om i landet — 109 Norrbotten är ju inte den enda aktuella regionen, även om Norrbotten just i fråga om torv är den ur naturresurssynpunkt utan konkurrens mest lämpade regionen -— att en förutsättning för att klara torvhanteringen väldigt ofta är att man finner en form för regionalt samarbete. Samarbete behövs faktiskt för att man skall kunna organisera en fungerande marknad, Per Unckel. Det behövs att man lär sig att samarbeta i stället för att slå ihjäl varandra i illa genomtänkta projekt. De som vill starta tillverkning måste kunna försäkra sig om råvaran och om avsättning för sina produkter. De som å andra sidan skall använda dessa nya bränslen måste ha en trygg försörjning. Väldigt ofta är lösningen på dessa problem och svaret på dessa frågor — fastän med litet olika utformning i olika delar av landet, beroende på förutsättningarna — samarbete. Användarna, dvs. i första hand kommunerna, och bränsletillverkarna, dvs. företag, och de som skall svara för utrustning av olika slag behöver samarbeta. Samarbete behövs för att t.ex. slita tvisten om hur skogsråvaran skall användas. Anledningen till att Vattenfall — för det var väl Vattenfall Per Unckel menade med ”staten” — är med i det här fallet är att Vattenfall är djupt engagerat i ett antal av de kommunala projekten för utnyttjande av torv i fjärrvärmesystem på samma sätt som Vattenfall samarbetar med kommuner på andra håll i landet. Vi har lagt ett stort ansvar på länsstyrelsen och organen uppe i Norrbotten just för att man skall anstränga sig att finna det för Norrbottens län mest effektiva systemet. Det är alltså inte några byråkratiska överbyggnader utan praktiska lösningar som vi har diskuterat oss fram till i samverkan med de olika intressenterna uppe i Norrbotten. Till slut vill jag säga att vi föreslår ett generöst stöd. Det är inte meningen att det skall vara inledningen till eviga subventioner, utan det skall vara ett stöd för att få i gång en utveckling, tills man kan klara sig på egen hand. Alla inblandade har klart för sig att spelreglerna är dessa.
Herr talman! Det är alldeles utmärkt att regeringen tar sig an de bekymmer som torvintroduktionen i tekniskt eller likartat hänseende har stött på. Jag tycker emellertid inte att det är rimligt att samtidigt som man tar sig an dessa tekniska bekymmer, stimulera kommuner att satsa tidigare på denna teknik än vad de rätteligen borde göra. Den normala vägen, fru Dahl, borde i stället vara att regeringen med alla de forskningsresurser som myndigheterna har till sitt förfogande tillsammans med företagen försökte få fram den teknik som är nödvändig för att därefter stimulera kommunerna att dra nytta av den. Den andra kommentaren jag skulle vilja göra till fru Dahls anförande är att hon åtminstone är sin ideologi trogen. Hon hävdar att staten behövs för att organisera marknaden för de nya energiråvarorna. Det tror däremot inte jag, men det är möjligen naturligt för fru Dahl att tänka i sådana termer. Men på alla andra energiområden har faktiskt aktörer på marknaden förmått att finna varandra, och det är min övertygelse att man förmår att finna varandra också på torvområdet. Jag för min del litar på att kommuner och företag i - Nr 143 Norrbotten har förmåga att finna de samarbetsformer som står i överens Tisdagen den stämmelse med företagens och kommunernas ansvar för sin egen ekono 10 maj 1983 mi. Staten är beredd att ge frikostigt stöd, säger fru Dahl, men intressenterna skall vara medvetna om att det här stödet inte kommer att finnas kvar för evigt. Det kanske man säger nu det. Vi har emellertid bitter erfarenhet, herr talman, av situationer där man från statens sida har hävdat att det är frågan om temporära stödåtgärder men där stödet på grund av ett antal samverkande orsaker har hängt kvar i all oändlighet. Då är det bättre, fru Dahl, att stämma i bäcken än i ån.
Herr talman! Får jag konstatera att Per Unckels ideologi eller möjligtvis fördomar faktiskt medförde att han, tror jag, gjorde ett betingat hörfel. Jag har inte förordat att staten skulle ta ansvaret för att organisera hela verksamheten, och det är inte heller det som föreslås i den här propositionen eller någon annanstans. Vad det är fråga om är en verksamhet som organiseras av aktörerna själva, de regionalt förankrade aktörerna, i samarbete mellan företag, kommuner, länsstyrelse och Vattenfall. Staten går in via Vattenfall, kan man hävda. Men det är, som Per Unckel vet, ett i högsta grad självständigt företag. Staten går också in med ekonomiskt stöd. Men om det verkligen finns något förslag i den här samlade Norrbottenspropositionen, där man verkligen lägger ansvaret lokalt och regionalt, så är det på detta område, därför att det passar sällsynt bra för det; det är inte någon verksamhet som skall organiseras från Stockholm utan i fruktbart samarbete mellan dem som känner länets behov och är angelägna om att främja det. Jag tycker att det är utomordentligt bra om man då från regeringens och riksdagens sida kan gå in och ge den hjälp som behövs för att de skall kunna komma i gång så fort som det är nödvändigt både med hänsyn till behovet av att utveckla ny teknik och med hänsyn till behovet av att främja sysselsättningen i Norrbotten. Sedan vill jag till slut säga att en alldeles bestämd erfarenhet som vi gjort av vårt arbete de här månaderna är att vi inte skall använda alla resurser för förberedande forskningsoch utvecklingsarbete. Det är utomordentligt viktigt, men det är nödvändigt att vi kommer i gång med att i praktiken förverkliga och pröva ny teknik på detta område. Jag tror att det viktigaste av allt är att vi verkligen kommer i gång med det arbetet och inte skjuter allting på framtiden, därför att vi är rädda för något enstaka misslyckande. De bästa lärdomarna för att komma någon vart med energipolitiken tror jag blir att pröva nya tankar och ny teknik i praktiken.

Fru talman! Regeringens proposition om utveckling i Norrbotten berör i allra högsta grad trafikutskottets område. En viktig förutsättning för ett väl fungerande, rationellt bedrivet näringsliv är att transportapparaten är effektiv. Vi har från moderat sida i samband med utformandet av trafikpolitiken intagit den principiella hållningen att vi säger ja till satsningar som bevisligen är offensiva och räntabla. Detta är ju inte minst nödvändigt då statens finanser är så dåliga att upplåning i mångmiljardklassen måste ske. Det kan endast för mycket kortsiktiga perioder vara riktigt att låna till konsumtion, men det är nästan alltid välbefogat att låna om satsningarna sker på objekt som ger god återbetalning. Vi har förfarit så på alla de olika områden som omfattar trafikpolitiken. Vi har t.ex. föreslagit endast marginella besparingar på vägverkets område liksom på statens järnvägars m.fl. Regeringens proposition innehåller bl.a. förslag om ett avsteg från upphandlingsförordningens principer, genom att man föreslår att SJ erhåller 2 milj.kr. för täckande av eventuella merkostnader i samband med beställningar av järnvägsmateriel i Norrbotten. Alla de borgerliga partierna motsätter sig i reservation nr 1 till TU:s betänkande nr 20 att detta sker. Vi finner en sådan ordning oacceptabel och anser att SJ bör kunna utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns och i övrigt iaktta affärsmässighet. Det är angeläget att staten inte begränsar företagens möjligheter att konkurrera på 117 lika villkor. Än finns det möjlighet för regeringen att medge undantag från upphand > lingsförordningens krav på affärsmässighet, men säger vi ja till ett undantag såsom detta, är det risk för att undantag i framtiden blir allt vanligare. Detta är en oacceptabel utveckling. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservation nr 1; Propositionen föreslår också bidrag till transporter på malmbanan med 390 milj.kr. Vi har här en moderat reservation och yrkar att detta bidrag nedsätts med 100 milj.kr. till 290 milj.kr. Riksdagen har i ett tidigare beslut för några dagar sedan godtagit att malmbanan överförs från affärsbanenätet till det ersättningsberättigade nätet. Det innebär att SJ erhåller ca 100 milj.kr. per år för driften av banan. Lägger vi härtill de föreslagna nya investeringsmedlen för upprustningsarbeten på sträckan Gällivare-Kiruna, kommer det statliga stödet till SJ för malmbanan att öka med ca 150 milj.kr. under år 1983.

Jag yrkar bifall till reservation 2 i TU:s betänkande nr 20. Jag yrkar samtidigt bifall till reservation nr 3 i samma betänkande, där vi från moderat sida hävdar att byggnadsoch anläggningsarbeten på Kiruna flygplats, som gäller omoch tillbyggnad av verkstaden, lokaler för eloch VVS-verkstad, förråd och kontor, skall finansieras med luftfartsverkets ordinarie medel och således åläggas förräntningsplikt. Vi avstyrker alltså regeringens förslag att anvisa 11 milj.kr. för dessa investeringar för Kiruna